Fru talman! Maria Weimer har frågat utrikesministern vilka åtgärder hon avser att vidta för att arbetet för kvinnors rättigheter ska genomsyra också handelspolitiken samt om hon avser att vidta några särskilda åtgärder för att säkerställa att frågor om kvinnors rättigheter integreras i de handelsfrämjande insatser som riktas mot Saudiarabien, Förenade Arabemiraten och Qatar. Interpellationen har överlämnats till mig. Sverige är som land starkt beroende av vår handel med omvärlden. Exporten motsvarar nästan hälften av Sveriges bnp, men även import och utländska investeringar i Sverige är viktiga förutsättningar för sysselsättning och välfärd. Sverige handlar med alla länder där det inte finns sanktioner som beslutats i FN eller EU. För försvarsmaterielexport har vi därutöver ett särskilt regelverk. Regeringen är av uppfattningen att kontakter och utbyte mellan människor och länder är bra och gynnar att värden som demokrati, jämställdhet och mänskliga rättigheter sprids över världen. I dessa kontakter ingår handel och investeringar som viktiga komponenter. En öppnare och ökande handel för med sig ökad tillgång till information och teknologi, som kan driva på samhällsutvecklingen även på jämställdhetsområdet. I stängda samhällen cementeras existerande maktstrukturer, och det gäller även könsmaktsordningen. Saudiarabien, Förenade Arabemiraten och Qatar är länder där det finns en stor efterfrågan på svenska lösningar inom till exempel hälsa och sjukvård, forskning och utbildning, infrastruktur och olika former av samhällslösningar. Denna efterfrågan gynnar både vår egen tillväxt och sysselsättning samt bidrar till dessa länders utveckling. Saudiarabien, Förenade Arabemiraten och Qatar är några av de marknader som denna regering, liksom den föregående, prioriterar högt i främjandet av handel och investeringar. Värnandet av mänskliga rättigheter, inklusive kvinnors rättigheter, är en hörnsten i regeringens politik. Regeringen har påbörjat arbetet med att ta fram en stärkt politik för hållbart företagande. Regeringen har nyss genomfört en rad konsultationer kring en uppdaterad svensk handlingsplan för FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter. Regeringen förväntar sig att alla svenska företag respekterar mänskliga rättigheter i all sin verksamhet såväl i Sverige som utomlands.

Fru talman! I utrikesdeklarationen från den 11 februari i år går att läsa att regeringen nu formar en feministisk utrikespolitik. Målet är, enligt utrikesminister Wallström, att med utrikespolitiken som verktyg motverka diskriminering av kvinnor, stärka kvinnors del i beslutsfattande och förbättra kvinnors villkor världen över. Folkpartiet välkomnar att regeringen vill driva kvinnors rättigheter. Som ett feministiskt parti med liberal feminism som ett av våra viktigaste vallöften ser vi liksom regeringen stora behov att förbättra kvinnors situation i Sverige men i synnerhet i övriga världen. Regeringen kallar sig för en feministisk regering. Vi får därför utgå från att kvinnors rättigheter ska genomsyra alla politikområden och därmed även handelspolitiken. Ett tecken på att så är fallet såg vi i samband med Saudiavtalet. Regeringen valde, till Folkpartiets stora glädje, att säga upp vapenavtalet med Saudi, och det var något som vi verkligen välkomnade. I interpellationssvaret sägs en del om hur positivt det är med handel, och det kanske är lite att slå in öppna dörrar när man talar med en folkpartist. Folkpartiet är som liberalt parti mycket positivt till handel. Vi tror på utbyte mellan länder, på frihandel och på att vi genom ömsesidigt beroende skapar en fredligare värld. Vi har välkomnat att regeringen gör en exportsatsning och att även totalitära stater ska omfattas av handeln med Sverige. Men när regeringen nu lägger om sin exportstrategi har man valt några av världens mest hårdföra diktaturer som Saudiarabien, Förenade Arabemiraten och Qatar. Jag förutsätter därför att regeringen har tänkt igenom detta så att den feministiska politiken även ska genomsyra handelsfrågorna. Fru talman! Jag tycker inte att näringsminister Damberg har gett mig några konkreta svar på de frågor som jag ställde i interpellationen, nämligen vilka åtgärder regeringen avser att vidta för att kvinnors rättigheter ska genomsyra just handelspolitiken och varför Sverige ska profilera sig i just de länder där kvinnors rättigheter kränks som mest.
Fru talman! Jag vill börja med att säga att jag är stolt över att sitta i den första feministiska regeringen i världen, en regering som de facto säger att vi inte bara ska bedriva feministisk politik på några områden utan även i utrikespolitiken. Jag tror att det är helt rätt och att världen behöver det. Sverige har allt att vinna på att profilera sig i ett jämställdhetsarbete som genomsyrar väldigt många områden. I många länder runt om i världen har jämställdheten inte alls kommit lika långt som i Sverige. Det är viktigt med handel. Eftersom jag har handeln i min portfölj är det viktigt för mig att se en fri och rättvis handel som ett verktyg för att lyfta inte minst fattiga länder ur mycket svåra situationer. När det fungerar på rätt sätt kan det gynna kvinnor, som ofta har det sämst i dessa samhällen. Men handel leder inte per automatik till utjämning och kvinnors möjligheter. Därför måste vi jobba med andra metoder för att till exempel i gränslandet mellan biståndspolitik och handelspolitik lyfta fram kvinnor. Det görs mycket redan i dag, men nu går vi ett steg vidare i handelspolitiken och inför FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter. Sverige är det femte landet i världen som implementerar dessa, och vi har en dialog med näringslivet om det. För oss är mänskliga rättigheter också kvinnors rättigheter. Själva poängen med mänskliga rättigheter är ju att de är universella. Jag välkomnar att regeringen har kommit så långt i detta och väljer att gå vidare. Den tidigare regeringen tog tyvärr en paus i arbetet med detta. Kanske ville man inte koppla samman handelspolitik med politik för global utveckling. Men det är något som denna regering har för avsikt att göra för att bygga broar och komma längre. Jag kan ta några exempel på vad som görs i biståndspolitik och handelspolitik senare. Låt mig först kommentera de tre länder som interpellanten tar upp. Det är sant att dessa länder finns med på regeringens exportlista eftersom vi har identifierat vilka länder som kommer att ha en stor tillväxt kommande år och som har en marknad som matchar det svenska näringslivets exportpotential. Vi är medvetna om att dessa länder inte ser ut som Sverige och att de är utmanande marknader som inte har kommit lika långt på alla områden som Sverige. I flera av dessa länder förekommer också kränkningar av mänskliga rättigheter och annat. Vi vet att dessa besvärliga delar finns med när vi talar om handel med världens alla länder. Den förra regeringen hade både Saudiarabien och Förenade Arabemiraten på sin prioriteringslista över exportstöd och öppnade ambassad i Qatar för att gynna handel och investeringar. Den tidigare och nuvarande regeringen delar alltså synen att detta är länder där vi har ett handelsintresse. Det var det interpellationen handlade om, och därför försökte jag svara på det. Regeringen tar nu frågor om hållbart företagande och mänskliga rättigheter och kopplar dem tydligare än tidigare till handelspolitiken. Långsiktigt är det en bra process för både Sverige och svensk handelspolitik.
Fru talman! Näringsministern talar om de FN-principer som finns för företagande i andra länder och om de mänskliga rättigheter han vill driva generellt i handelspolitiken. Det står vi givetvis bakom. Men det jag efterfrågar är specifika åtgärder för kvinnors rättigheter eftersom regeringen har deklarerat att man är en feministisk regering och att utrikespolitiken ska satsa på det. Vi vet att regeringen gör särskilda satsningar inom ramen för exportstrategin på andra områden. För en månad sedan skrev näringsministern i en artikel att regeringen särskilt vill värna om arbetstagares mänskliga rättigheter i icke-demokratiska länder. Regeringen säger sig vilja bidra med kunskap och stöd och ställa krav på konkreta insatser för att hantera hållbarhetsrisker. Det är en lovvärd satsning. Det jag efterfrågar är ett liknande fokus på kvinnors rättigheter. Lyfter man fram arbetstagares rättigheter bör man också lyfta fram kvinnors rättigheter. Menar regeringen allvar med att man är en feministisk regering och att man genom bland andra utrikesminister Wallström vill driva en feministisk utrikespolitik krävs detta särskilda fokus. Det räcker inte med en strategi för hållbart företagande eller med en hänvisning till FN:s principer för företag och mänskliga rättigheter eftersom de är så generella. Det är inte de svenska företagen som är mitt bekymmer utan det faktum att den satsning vi ser fokuserar på de länder där kvinnors rättigheter kränks mest. Det är inte vår mening att Sverige ska avbryta handeln med dessa länder. Vi delar helt näringsministerns bild att handel är något mycket positivt och viktigt som verkligen kan påverka situationen i dessa länder och stötta utvecklingen i rätt riktning. Vi måste dock vara medvetna om att dessa länder inte är vilka länder som helst. Det är av dessa skäl jag förväntar mig att regeringen har tänkt ett extra varv på hur man ska bidra till att lyfta fram kvinnors rättigheter i dessa länder. Den frågan har jag inte fått svar på än.
Fru talman! Jag tackar för klargörandet. Låt mig vara tydlig tillbaka. För oss är mänskliga rättigheter kvinnors rättigheter och inte bara arbetstagares rättigheter. Men många arbetstagare är kvinnor, och på arbetsmarknader runt om i världen har kvinnor ofta sämst förutsättningar och villkor. Det är därför inte oväsentligt med arbetstagares villkor när vi talar om mänskliga rättigheter, också i ett jämställdhetsperspektiv eller feministiskt perspektiv. Våra ambassader i denna region arbetar aktivt med frågor om mänskliga rättigheter och då även kvinnors rättigheter. Låt mig ta några exempel på sådant som har hänt de senaste åren och som fortfarande rullar. Hundratals saudiska sjuksköterskor, framför allt kvinnor, har specialutbildats i diabetesvård på Sophiahemmet i Stockholm. Det är ett sätt att arbeta övergripande mellan våra länder med ett yrke som har stor betydelse, där många kvinnor är utbildade och där det finns förutsättningar att komma vidare i synen på kvinnor på arbetsmarknaden i Saudiarabien. Ansvarsfullt företagande, kvinnligt företagande och kvinnors möjligheter på arbetsmarknaden har stått i centrum för många aktiviteter under de senaste åren i alla dessa tre länder. Senast var Maria Rankka från Stockholms Handelskammare på plats i regionen för att delta i diskussioner om just detta. Sådant är ambassaderna med och stöder och ser som viktigt för att hitta vägar att diskutera också jämställdhetsfrågor. Flera av de företag som är aktiva i regionen har ett jämställdhetsfokus i sitt arbete och beskriver gärna hur de aktivt väljer att anställa både kvinnor och män samt blandar yrkeskategorier, vilket inte är helt vanligt på arbetsplatser i dessa länder. När vi i olika länder marknadsför Sverige och svenska företag och vilken insats de kan göra är det sådana här perspektiv både vi och företagen lyfter fram. Jag ser fram emot att hitta ytterligare sätt. Nu tar vi fram en exportstrategi där vi för första gången länkar till politik för global utveckling. Under arbetet kommer vi säkert att hitta fler exempel på vad vi borde kunna göra, på vad vi kan promota ytterligare i dessa länder och på samarbetsmöjligheter inom nya områden. Jag är öppen för att hitta ytterligare områden där detta får effekt. För att det strukturella arbetet inte ska bli bara ett jämställdhetsprojekt som går över efter ett år när det politiska trycket inte är lika stort måste vi bygga in detta i systemet. Genom att säga att hållbart företagande kopplat till mänskliga rättigheter är en viktig fråga för oss i handelspolitiken får vi något som påverkar hela vår handelspolitik strukturellt för lång tid framöver. Jag tror att det är en väg framåt. Jag är som sagt öppen för idéer och tankar om detta. Vi har som ambition att vår exportstrategi på ett övergripande plan ska kunna landa till sommaren och att vi hela tiden fortsätter att jobba med exportfrågorna på olika sätt. Första steget när det gäller hållbart företagande är att vi går vidare med FN-arbetet. I nästa steg är min avsikt att vi ska redovisa en skrivelse om hållbart företagande till riksdagen. Då bygger vi på ett tydligare sätt än tidigare strukturellt in denna fråga i det svenska handelssystemet.
Fru talman! I teorin är jag överens med näringsministern om att kvinnors rättigheter självklart faller inom den stora ramen för mänskliga rättigheter. Men regeringen har specifikt uttalat att man är en feministisk regering, och därför finns det ett extra ansvar. Det är också det jag efterfrågar i min interpellation. Eftersom näringsministern har valt att lyfta fram arbetstagares rättigheter förväntar vi oss att kvinnors rättigheter får samma särfokus. Det är lite för lätt att säga att det ingår i det generella arbetet. PGU-arbetet är ett enormt paket med många prioriteringar där utveckling, miljöfrågor, jämställdhet och mänskliga rättigheter ingår. Jag skulle vilja se att kvinnornas rättigheter är lika högt prioriterade som arbetstagarnas och att jämställdheten spelar lika stor roll som facken. När jag ser ett sådant särskilt fokus ser jag en feministisk handelspolitik, och då är jag nöjd.
Fru talman! Jag vill bara understryka att framför allt våra tre ambassader i Saudiarabien, Förenade Arabemiraten och Qatar samtliga arbetar väldigt aktivt med dessa frågor och kommer att fortsätta att göra det framöver. Det handlar om mänskliga rättigheter, som också är kvinnors rättigheter. Jag har inga problem att lyfta fram det i diskussioner och annat. Själva definitionen av en feministisk politik blir att den genomsyrar alla politikområden och att det inte blir något slags särprojekt utan de facto får status och tyngd i all politik. Det är därför regeringen till skillnad från den förra regeringen väljer att lyfta in FN-principen om hållbart företagande i handelspolitiken. Jag deltog nu när biståndsministern med den nya regeringen återstartade arbetet med PGU. Då valde jag som handelsminister att vara där för att visa att det finns länkar mellan handelspolitiken och politiken för global utveckling. Det kanske viktigaste globalt sett när vi talar om kvinnors rättigheter och möjligheter är att handelspolitiken och biståndspolitiken hänger ihop och drar åt samma håll. Jag välkomnar att vi har ett starkt engagemang i de frågorna. Jag hoppas att Sverige är med i den feministiska utrikespolitiken. Den feministiska regeringen kommer att ta frågorna på ännu större allvar än vad Sverige gjort de senaste åren. Jag ser fram emot ett gott samarbete med inte minst Folkpartiet i de frågorna. Jag vet att ni har ett gott engagemang i de frågorna.